Herr talman! Jag har två frågor som rör två uttalanden som står i strid med vad ett enigt utrikesutskott skrev i våras. I Tallinn sade utrikesministern att han inte ansåg att Estland var ockuperat. Utrikesutskottet skrev i våras att år 1940 blev de tre länderna under tvångsmässiga former införlivade med Sovjetunionen, dvs. vad som med ett normalt språkbruk avses med ockupation. Parlamenten i Estland och Lettland har nu ogiltigförklarat de händelser utrikesutskottet beskrev. I Moskva har man i polemik mot besluten stött sig på utrikesministerns uttalande. Han har på ett häpnadsväckande sätt trampat in i relationerna mellan de baltiska folken och ledningen i Moskva. Kan utrikesministern nu ge ett otvetydigt besked om att han instämmer i utrikesutskottets uttalanden från i våras? I Vilnius sade utrikesministern att endast små grupper eftersträvar nationell självständighet. Detta är så uppenbart oriktigt att man måste fråga sig om utrikesministern över huvud taget har förberett sin resa genom att studera det nu mycket utförliga material som finns tillgängligt om situationen i Baltikum. Utrikesutskottet beskrev i våras det verkliga läget och refererade utförligt de baltiska folkfronternas ställningstaganden. Dessa har senare ytterligare förtydligats, bl.a. genom den lettiska folkfrontens kongress i oktober, vars uttalanden jag gärna skall citera om utrikesministern inte har uppmärksammat dem. I Sverige har vi ingen anledning att lägga oss i debatten som förs i Baltikum om de tre ländernas framtid och relationer till Moskva. Jag måste dock ställa ytterligare en fråga till utrikesministern. Kan utrikesministern ge ett otvetydigt besked om att utrikesutskottets skrivning, där man utförligt refererade de verkliga självständighetssträvandena i Baltikum, är korrekt och med sanningen överensstämmande?

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att det naturligtvis är mycket värdefullt att utrikesministern har företagit denna resa, tagit viktiga kontakter och på det sättet lagt grunden för ett fortsatt och mera intensivt samarbete mellan Sverige och de baltiska republikerna. Samtidigt tvingas vi tyvärr konstatera att en del av utrikesministerns uttalanden har skapat förvirring och oklarhet om den svenska synen på händelseutvecklingen i Baltikum. Jag har ställt en formell fråga till utrikesministern om detta. Det är möjligt att vi kan få det hela utklarat här i dag, och det skulle i så fall vara värdefullt. Oklarheten har skapats av det som Håkan Holmberg var inne på, nämligen uttalandet om att Baltikum inte är ockuperat och uttalanden om styrkan bakom de baltiska folkens strävanden för självständighet. Det är naturligtvis riktigt att Sverige erkände att de baltiska republikerna hade införlivats med Sovjetunionen på ett tidigt stadium, pinsamt tidigt säger man ibland. Det kan ha praktiska fördelar av det slag som utrikesministern här beskrev. Det är emellertid viktigt att hålla i minnet att ett svenskt erkännande ald — Prot. 1989/90:27 rig är detsamma som ett godkännande. Det har vi haft anledning att konsta 16 november 1989 tera vid andra tillfällen här i kammaren. Bara för att vi formellt har erkämt. detta införlivande finns det ingen anledning att därmed också släta över formerna för införlivandet. Det är viktigt att Sverige klargör att vi inte accepterar det sätt på vilket de baltiska republikerna införlivades i Sovjetunionen, även om vi anser att det är ett etablerat faktum att så har skett och att vi har erkänt det. Det vore bra med ett klargörande på den här punkten, liksom också när det gäller uppfattningen om stödet för frigörelsesträvandena i de baltiska republikerna.

Herr talman! Det är helt uppenbart att bilden av svensk utrikespolitik har kommit litet på sned genom ett antal olyckliga uttalanden. Det har verkat som om Sverige snarare vill bromsa än stödja den folkliga kampen för förändring i riktning mot frihet, demokrati och ökat självbestämmande som äger rum såväl i Baltikum som i Europas hjärta i Tyskland. Det är olyckligt att försöka förneka att Estland, Lettland och Litauen införlivades i Sovjetunionen genom en ockupationshandling. Alla vet att det var så, och då skall det inte förnekas av en utrikesminister. Att försiktigheten i förhållande till Hitler och Stalin en gång tvingade en samlingsregering under brinnande krig att tiga är inget skäl för att Sverige skall tiga för evigt. Man behöver inte tiga. Man kan tala utan att ändra på den formella svenska positionen. Det var vidare litet olyckligt att utrikesministern i Moskva uttalade en varning för chauvinism så fort Berlinmuren föll. Det som bröt fram genom muren var drömmen om frihet och demokrati och inte någon chauvinism. Mot bakgrund av detta vill jag ställa två frågor till utrikesministern. Kan det som inträffade 1940 och 1941 beskrivas på annat sätt än som en ockupation? Kan utrikesministern uttryckligen förklara att Sverige stöder också det tyska folkets rätt till självbestämmande i frihet, även om detta leder till en återförening underifrån av Tyskland?

Herr talman! Det som nu sker i Baltikum och i Östeuropa utgör en känslig historisk process. Det förutsätter att man i Baltikum och i övriga Östeuropa kan ha förhoppningar och en tro på framtiden, vilket i sin tur förutsätter att man känner ett stöd från de människor som lever i fria stater i Västeuropa. Det är nödvändigt för att man inte i ren desperation skall gå till överord och komma med orealistiska krav som kan störa processen, men också för att man inte skall resignera utan gå vidare och driva på utvecklingen. Utrikesministerns uttalanden i Baltikum är därför beklagliga. I och med detta gav han Moskva och andra krafter i Baltikum argument som kan användas mot dem som i dag går i täten för strävandena för demokrati och ökat nationellt självbestämmande. Det är beklagligt även för Sveriges del, eftersom vi inte har en hedersam historia i denna del. Det är vidare beklagligt därför att det kan öka risken för antingen resignation eller krav som föds ur desperation. 37 Mot den bakgrunden är det viktigt att göra klart att det införlivande som skedde av de baltiska staterna strider mot all form av internationell rätt. Det vore bra om utrikesministern ville konstatera detta här i dag. Nu när skadan redan är skedd vore det också bra om utrikesministern ville tala om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att inför den baltiska opinionen klargöra att vi i Sverige stöder och välkomnar dess strävanden för demokrati och ökat nationellt självbestämmande.

Herr talman! Jag vill först konstatera att det är litet beklämmande att en så oerhört positiv internationell utveckling kan göras om till ett inrikespolitiskt käbbel i denna kammare. Det är att beklaga. Jag vill ta fasta på någonting annat som utrikesministern sade, nämligen att det ligger i vårt och hela världens intresse att perestrojkan inte stoppas. Jag delar helt den uppfattningen. Vad jag till en del beklagar är den i mitt tycke litet väl passiva hållning regeringen intar inför denna utveckling. Vi är överens om att det säkerhetspolitiska scenariot har förändrats dramatiskt under den senaste tiden. Jag antar att vi också är överens om att detta måste få stora återverkningar på den svenska säkerhetspolitikens olika områden. Jag skulle vilja ställa två konkreta frågor angående två områden inom säkerhetspolitiken. Den ena gäller vår handelspolitik. Jag hör till det parti som menar att det trånga EG-perspektivet i sken av den nya säkerhetspolitiska utvecklingen framstår som alltmer absurt och trångsynt. Jag menar också att detta ihärdiga fasthållande av EFTA vid EG-förhandlingarna i detta läge inverkar bromsande på den utveckling som är nödvändig i de östeuropeiska länderna. Vi vet att flera östeuropeiska länder vill ha kontakter med EFTA, som de ser som en handelspartner utan stormaktspolitiska ambitioner. Jag menar att de neutrala länderna där kan spela en aktiv roll. De neutrala länderna har i detta skede en historisk mission att fylla genom att vara en samarbetspartner utan stormaktspolitiska och säkerhetspolitiska ambitioner i form av unioner eller annat försvarspolitiskt samarbete. Jag skulle vilja höra hur utrikesministern ser på den frågan. Den andra delen av vår säkerhetspolitik som jag vill beröra gäller naturligtvis försvarspolitiken. På vilket sätt kommer denna förändring att inverka på den svenska försvarspolitiken?

Herr talman! Vi var några i den kristna gruppen i riksdagen som besökte Baltikum i september. Vi mötte då, precis som alla andra möter, starka självständighetssträvanden, strävanden efter större ekonomisk frihet och handlingsfrihet över huvud taget. Men jag kan inte direkt säga att erkännandefrågan var särskilt central i de diskussioner vi förde, även om den en och annan gång kom upp. Jag uppfattar det nog som att det finns betydligt viktigare och mer näraliggande frågor för riksdagen att diskutera, som kretsar kring de ekonomiska villkoren. Vad finns det för möjligheter till en ökad handel över Östersjön? Jag skulle vilja ställa två frågor till utrikesministern: Var under diskussionerna någon form av samarbetsavtal med Sovjet som inkluderar handel uppe, ett samarbetsavtal liknande det vi har på miljöområdet? Var någon form av = Prot. 1989/90:27 svensk officiell representation i de baltiska staterna inkl. Litauen uppe till 16 november 1989
Herr talman! Utrikesministern rapporterade från sitt besök i Baltikum att Östersjön delvis är död. Det var inte någon nyhet för någon i denna kammare. Min fråga är: Vad planerar ni att göra åt det?

Herr talman! Jag skulle vilja göra mig till språkrör för den gröna rörelsen i de baltiska staterna och citera vad den sade i ett uttalande i april i år i Paris. Citatet kommer att leda till en fråga till utrikesministern. ”Den ekologiska, politiska, ekonomiska och särskilt demografiska situationen i de baltiska staterna närmar sig en katastrof, vilket hotar den fortsatta existensen av de baltiska nationerna. Denna situation har orsakats av industriell exploatering och ekologisk förödelse som är ett resultat av Sovjetunionens imperialistiska kolonisationspolitik vilket har gett upphov till ”ecocide" — en särskild form av genocide som använder ekologiska metoder. Genom att hänvisa till de baltiska staterna som en legal del av Sovjetunionen och inte som ockuperade stater erkänner ni i princip Molotov-Ribbentrop-pakten som varken ni eller vi erkände för 49 år sedan. Vi vill också vända er uppmärksamhet mot det faktum att perestrojka i Sovjetunionen inte står i motsättning till dessa konstateranden och vi ber er förstå att våra huvudmål är att främja en normaliseringsprocess i den ekologiska och demografiska situationen i de baltiska staterna.” Detta uttalande kommer från den estniska gröna rörelsen, den lettiska miljöskyddsföreningen VAK och de litauiska gröna. På en fråga om man tänker prioritera och förstärka samarbetet med de baltiska staterna på alla områden — kultur, miljö och ekonomi — vid Nordiska rådets möte i Mariehamn i mitten av veckan lär Ingvar Carlsson ha svarat att man faktiskt prioriterar EG och EFTA, och att samarbetet med de baltiska staterna får vänta. Är det så vi skall uppfatta de ganska vaga och oklara formuleringarna om hur samarbetet skall förstärkas?

Herr talman! Jag delar den uppfattning som framfördes i den senaste tala 16 november 1989 rens inlägg, särskilt den sista delen i det. NE JR Jag vill än en gång ställa följande fråga: Är det utrikesministerns mening att vår fråga när det gäller EG-fixeringen bör tas upp till omprövning inför det säkerhetspolitiska scenario som vi nu bevittnar, och är det utrikesministerns mening att även försvarspolitiken bör tas upp till kraftig omprövning utifrån denna utveckling? Jag förstår att utrikesministern på sex minuter inte kan lägga fram en ny försvarsplan, men några indikationer åt ett visst håll skulle vara mycket trevliga att få. Samtidigt konstaterar jag att det finns partier i denna församling som tolkar den säkerhetspolitiska utvecklingen som att Sverige snabbt bör gå med i EG och därmed bygga upp en politisk union som till sin innebörd kommer att totalt motverka den utveckling som vi nu bevittnar.

Herr talman! Låt mig först säga att jag anser att det som utrikesministern sade om samarbete på miljöområdet med Baltikum är glädjande och positivt. Jag hoppas att den svenska regeringen är beredd att också visa en större generositet än de hittillsvarande besluten när det gäller Polen har inneburit och att regeringen är beredd att göra en mer helhjärtad insats för att stödja våra grannländer runt Östersjön. Däremot vill jag mycket bestämt vända mig mot insinuationen att vi som har tagit upp frågan om utrikesministerns uttalanden gör det för att knipa inrikespolitiska poäng. Detta är ett vanligt och ganska billigt sätt att försöka stoppa en debatt om utrikespolitiska frågor. Jag tycker att det är beklagligt att detta har gjorts. Vi vet att utrikesministerns uttalanden har uppfattats som ett sätt att släta över de former under vilka Baltikum ockuperades under andra världskriget. Det har väckt förstämning i Baltikum, och det har applåderats i Moskva. Det borde ligga i utrikesministerns eget intresse att inför kammaren få klargöra sin syn på vad som verkligen hände. Och jag är ledsen över att utrikesministern inte tog till vara detta tillfälle.

Herr talman! Jag beklagar att utrikesministern förföll till ett tonläge i den utrikespolitiska debatten som jag trodde att vi hade lämnat. Det var ett exempel på den gamla debattekniken: argumentationen svag, höj rösten. Ingen har begärt att utrikesministern skall ändra svensk utrikespolitik. Det enda vi har begärt är att utrikesministern skall följa den, vilket är ett ganska modest och rimligt krav. Det kan hända att saker och ting går snett. Det har det gjort i detta fall. Totaliteten av uttalanden om Baltikum och om Tyskland har skapat bilden av att svensk utrikespolitik står på fel sida. Det gör den inte. Och då borde vi ha ett gemensamt intresse av att rätta till detta så att bilden blir korrekt. Det som inträffade 1940 är historia. Det borde kunna diskuteras med den öppenhet med vilken vi kan diskutera all annan historia. Det var en ockupation. Det kunde inte den dåvarande samlingsregeringen säga, därför att Hitlers och Stalins arméer stod runt Sveriges gränser. Den tystnaden var berättigad, och den var klok. Men i dag står inte Hit 41 lers och Stalins arméer runt Sveriges gränser. Då skall vi ha friheten att säga som det var. Vi får inte kväva historien. Då kan vi aldrig klara av framtiden.

Herr talman! Utrikesministern behöver inte undervisa vare sig mig eller någon annan i denna debatt om situationen i Baltikum eller om innebörden i den svenska utrikespoltiken. Vad jag gjorde i mitt inlägg var att referera utrikesutskottets eniga skrivning om situationen i Baltikum i våras. Var hela utrikesutskottet omdömeslöst när det skrev att införlivandet skedde under tvångsmässiga former och när det utförligt beskrev de verkliga självständighetsträvanden som finns brett förankrade, och vilkas breda förankring Sten Andersson genom ett olyckligt uttalande gav intryck av att han inte ens kände till hur? Sten Andersson har blandat sig i känsliga relationer mellan Baltikum och Moskva. Detta är inte i linje med normalt svenskt utrikespolitiskt agerande. Han har uttalat sig uppenbart felaktigt om självständighetsträvandena i Baltikum. Jag tycker att han borde ta chansen att här rätta till det tråkiga intryck som har skapats. Det är ju mycket enkelt. Utrikesutskottet har redan sagt det som Sten Andersson skulle kunna instämma i, och det var detta jag bad om.
Herr talman! Jag fick svar på min fråga om samarbetsavtal. Jag tackar för det. Jag hoppas trots allt att det i framtiden går att utveckla ett sådant brett avtal även på andra områden än på miljöområdet. Jag tycker att det är angeläget. Jag fick däremot inte något svar på min fråga om det finns några planer på en utbyggd svensk officiell representation i någon form i de baltiska staterna. När vi reste där fick vi information om, vilket är känt för många här, att det byggs upp någon form av svenskhus i Tallinn och i Riga, men att det inte är något liknande på gång i Vilnius, Litauens huvudstad. Jag vill gärna ha några kommentarer till det.

Herr talman! Jag tycker inte att utrikesministern skall bli grälsjuk och aggressiv för att han inte möts av enbart hyllningar i denna kammare. De frågor som ställdes har i allra högsta grad att göra med den framtida utvecklingen. Det är viktigt för Sverige som är ett litet land att inte tveka att kalla en mot all internationell lag rättsstridig invasion och ett rättsstridigt införlivande av tre länder för något annat än vad det är. Det är viktigt, och det gör vi i Sverige i alla andra sammanhang. När nu dessa uttalanden har skapat, låt oss åtminstone säga osäkerhet, är det viktigt att vi frågar regeringen vad den avser att göra för att det inte skall råda något tvivel om att vi i Sverige stöder den utveckling mot demokrati och ökat självbestämmande som är på gång i Baltikum.

Herr talman! Sture Ericson insinuerar att varken miljöpartiet eller vpk står bakom den svenska neutralitetspolitiken. Det är fullständigt fel. Men det betyder inte att vi automatiskt ställer upp för en omfattande vapenhandel som i dag förknippas med denna, för vi tycker att det är förödande för mottagarländerna, u-länderna, för deras medborgare och ekonomier. Vi tycker att det stämmer dåligt med den omtalade suveränitet för dessa länder som vi också erkänner att exportera vapen dit i den omfattning som vi gör. Vitycker att det är dåligt att tjäna pengar på död och lidande. Det är cyniskt. Att konstatera detta betyder inte på något sätt att vi tar avsteg från den svenska neutralitetspolitiken.

Herr talman! Det är naturligtvist litet pinsamt att föra debatten på en sådan nivå att man talar om att ”tjäna pengar på död och lidande”. Men jag lämnar Carl Frick åt sitt öde. Gudrun Schyman talar snabbt. Man har ibland ett intryck av att hennes tankar inte riktigt hänger med. Ena minuten säger hon att neutralitetspolitiken har spelat ut sin roll. Andra minuten säger hon: Neutralitetspolitiken värderar vi högt. Det verkar som om hon inte riktigt vet vad hon talar om, att hon inte riktigt har tänkt igenom vad hon säger. När hon sedan hävdar att krigsmaterielexporten strider mot neutralitetspolitiken bekräftar hon ytterligare detta. En viktig sanning i sammanhanget är ju att neutraliteten definierar vi själva. De fyra stora partierna här i riksdagen står bakom den förda krigsmaterielexportpolitiken och det betänkande som vi nu behandlar. Viktigare frågor är föremål för samråd mellan de fyra partierna i den rådgivanden nämnden för krigsmaterielexport och de allra viktigaste frågorna för samråd i utrikesnämnden. Självfallet sker där ingenting som strider mot den svenska neutralitetspolitiken. Jag tror faktiskt att vpk-are skall vara litet försiktigare än vad Gudrun Schyman var när hon ville ge oss andra undervisning i vad svensk neutralitetspolitik är för någonting. Sedan rusar Gudrun Schyman vidare och påstår: Svenskt militärt försvar har spelat ut sin roll. Det är väl ytterligare ett tanklöst uttalande, som hon tar tillbaka i sin nästa replik. Då får vi kanske höra: Svenskt försvar värderar vi högt. Bara en liten fråga: Om nu svenskt militärt försvar enligt vpk har spelat ut sin roll, får vi då i försvarskommittén av vpk:s ledamot Jan Jennehag lyssna till förslag i den riktningen, eller är det faktiskt så att Gudrun Schyman bara står här i talarstolen och pratar strunt?
Herr talman! Jag vidhåller faktiskt att jag tycker att det är utomordentligt cyniskt att vi, för att öka vår levnadsstandard genom att sänka försvarskostnader, exporterar vapen, för det går egentligen ut på det. Vi skall sänka våra försvarskostnader för att göra det billigare för oss. Genom att göra detta får vi alltså mera pengar över till en mycket omfattande överflödskonsumtion i det här landet. Det gör vi uppenbarligen på bekostnad av de människor som använder dessa vapen. Vapnen används, såvitt jag förstår, för att döda och lemlästa människor. Det är ju syftet med dem, annars skulle man inte tillverka dem. Alltså är det faktiskt så att en viktig del av vår överflödskonsumtion betalas av dessa människors död och lidande. Jag kan inte säga att det är upprörande att konstatera detta. Det borde vara ett faktum för vem som helst som sitter i denna församling att inse att det förhåller sig på det viset. Det enda skamliga är att jag har fräckheten att tala om att det förhåller sig så. Det får Sture Ericson tycka vad han vill om. Uppenbart skäms han inte ens, så det är ett hopplöst fall. Tack för ordet!

Herr talman! Jag vill till Sture Ericson säga att mina tankar är inte förvirrade. Det är möjligt att jag talar så fort att Sture Ericson inte hänger med. Jag beklagar, men det kommer ett snabbprotokoll i morgon där det går att läsa i lugn och ro vad jag har sagt. Vad jag säger är att svensk neutralitetspolitik inte är betjänt av ett ensidigt militärindustriellt samarbete med NATO och t.ex. USA. Svensk neutralitetspolitik är inte betjänt av att vi exporterar vapen till USA som används i imperialistiska krig. Svensk neutralitetspolitik är inte betjänt av att vi över huvud taget exporterar vapen till krigförande länder, t.ex. Indien. Jag tror inte att Sture Ericson kan försvara att detta, att Sverige exporterar vapen till krigförande nationer, stämmer överens med svensk neutralitetspolitik. Jag tror inte heller att Sture Ericson kan försvara vårt ensidiga teknikberoende i fråga om vår vapenindustri. Det gäller då NATO-sidan, USA och en del västeuropeiska länder. Dessutom tror jag inte att Sture Ericson kan säga att det är förenligt med vår neutralitetspolitik att vi i samarbetsavtal med i huvudsak västeuropeiska länder utvecklar en högteknologisk vapenindustri — jag tror inte att det är vad man menar med svensk neutralitetspolitik. Det militära försvaret, menar jag, har spelat ut sin maktpolitiska roll i den säkerhetspolitiska situation som vi i dag kan bevittna — inte bara i Norden utan också i det övriga Europa. De militära maktmedlen har inte samma funktion som de hade under det kalla krigets dagar. Det innebär inte att jag ifrågasätter vår neutralitetspolitik. Tvärtom vill jag att vår neutralitetspolitik skall utvecklas. Jag tycker att en aktiv och offensiv neutralitetspolitik i det här läget skulle innebära t.ex. en minskning av de militära rustningarna till förmån för ökade resurser som kunde satsas på ekonomiskt samarbete med de östeuropeiska länderna, på tekniskt samarbete och på ett miljösamarbete för att möta de reella hot som finns i den värld som vi lever. I det avseendet har de neutrala länderna en särskild roll att spela — inte minst Sverige, som här kan gå i spetsen. Men då måste vi frångå vår ensidiga bindning till EG som just har militärpolitiska ambitioner att bygga upp en militariserad stormakt i Västeuropa, något som jag menar motverkar den nödvändiga utveckling som i dag är på gång i Östeuropa. Neutralitetspolitiken kan vara den brygga mellan öst och väst som gör att de östeuropeiska länderna inte behöver vare sig satsa på militära rustningar för att försvara sina nyvunna nationella suveräniteter eller ingå i nya makt politiska block som gör att de går från en storebror till en annan. Detta skulle vara en aktiv och fredsbefrämjande neutralitetspolitik. Jag förordar en sådan och hoppas att det är fler i den här församlingen som gör det.

Herr talman! Vad Gudrun Schyman här säger är att vi bedriver ett ensidigt militärt samarbete med NATO - vi får väl läsa om detta också i snabbprotokollet i morgon. Är det verkligen vpk:s uppfattning, eller pratar Gudrun Schyman strunt i den frågan också? Grundargumentet är ju ändå att vi skall sluta exportera krigsmateriel. Vi i utredningen, vilken kommer att redovisa resultatet av sitt arbete i slutet av detta år, har kommit till slutsatsen att nästan hela den svenska krigsmaterielindustrin kommer att bli tvungen att slå igen om vi slutar exportera. Vad innebär det då? Jo, att vi måste köpa vår materiel utomlands. Var finns den då att köpa? Svar: Hos NATO. Vårt beroende av NATO skulle öka många gånger om utan de företag som i dag svarar för 70 Jo av materielleveranserna till det svenska försvaret. Det blir faktiskt den konkreta konsekvensen av den politik som vpk här förespråkar — dvs. ett mycket mycket starkt ökat beroende av NATO. Men det här är kanske inte något problem för Gudrun Schyman. Hon säger ju att det militära försvaret har spelat ut sin roll. Enligt vpk behöver vi uppenbarligen inte något militärt försvar. Det skall bli mycket spännande att i försvarskommittén ta del av vpk:s förslag i den riktningen.
Herr talman! Jag delar uppfattningen, Sture Ericson, att den vapenteknologiska utveckling som det svenska militära försvaret i dag förordar leder oss in i just detta ökande samarbete med NATO-länderna. Det kommer att ske via samarbetsavtal som omöjliggör att de exportrestriktioner som Sveriges regering och riksdag bestämmer om får någon som helst betydelse. Av just den anledningen förespråkar vi i vpk en stark omstrukturering av det militära försvaret innebärande att vi går ifrån de stora krigsplattformar — t.ex. JAS —- som medför ett så starkt utlandsberoende för oss. I övrigt har vi lagt fram ett fredspolitiskt programförslag — jag överlämnar gärna ett exemplar till Sture Ericson — som vår representant i försvarskommittén har varit med om att arbeta fram. Det lär således inte finnas någon anledning till braskande rubriker om sprickor i partiet i det avseendet. Jag tror dock att den här debatten leder alltför långt om vi skall gå in på detaljer vad gäller det programmet. Jag har flera exemplar av det och delar, som sagt, gärna med mig till Sture Ericson.
Herr talman! Ett argument i Gudrun Schymans näst senaste inlägg var att en lång rad av inslag i den svenska krigsmaterielexportpolitiken strider mot den svenska neutraliteten. Då ber jag bara att få påpeka att neutralitetspolitiken definierar majoriteten här i riksdagen. Den definieras gemensamt av de fyra stora partierna. Exakt var miljöpartiet står vet jag inte riktigt ännu. Men vpk ställer sig alldeles uppenbart vid sidan av de definitionerna. I anförande efter anförande påstår ju Gudrun Schyman här med emfas att det och det och det strider mot neutralitetspolitiken. Besluten om svensk vapenexport är fattade av en i stort sett enhällig riksdag eller av regeringen efter samråd i den rådgivande nämnden för krigsmaterielexport eller när det gäller de allra viktigaste frågorna i utrikesnämnden. Jag känner inte till något exempel som visar att regeringen har gått emot en negativ uppfattning i de samråden. Vad Gudrun Schyman här uttalar sig om är sin alldeles egna kommunistiska definition av svensk neutralitetspolitik. Den får hon naturligtvis behålla för sig själv. Men vill ni i vpk avskaffa det svenska försvaret, då tror jag att ni också avskaffar er själva.

Herr talman! Tandvården i vårt land står inför mycket stora förändringar. Tidigare handlade det väsentligen om att fylla karierade hål. Det problemet har minskat kraftigt, och vi har fått en mycket bättre tandhälsa, huvudsakligen på grund av införandet av fluortandkrämen men även på grund av bättre prevention. Nu handlar det om att utveckla ytterligheterna i det spektrum av behandlingsmetoder som finns. Den preventiva tandvården och den avancerade tandvården med implantatteknikerna som exempel är vad vi i framtiden främst har att vänta som verksamhetsområden inom den svenska tandvården. Äldre patienter med bevarade tänder kan få sina tandförluster definitivt reparerade. Allt fler har sina tänder i behåll högt upp i åren. Tandvården står inför en omstrukturering, och det är detta förändrade panorama som ger denna bild. Tandläkartillgången i Sverige är god, men vi riskerar en brist på tandläkare i framtiden. De tandläkare som i dag utbildas avbryter ofta sin utbildning eller flyttar till sina hemländer — en stor del av studerande vid våra tandläkarhögskolor kommer från andra länder. Inte heller i övrigt är situationen på tandvårdsområdet problemfri. Vår tandvård är byggd dels på en privattandvård, dels på en offentlig-regi-tandvård. Privatvården håller man på att mer eller mindre svälta ut: inga nya etableringstillstånd och ingen specialisttaxa för nya specialisttandläkare som etablerar sig i privatvården. Det här begränsar valfriheten för patienterna, och på sikt är vi, även om det tar lång tid, på väg mot ett monopolistiskt system. Anmärkningsvärt i sammanhanget är faktiskt också att inom sjukvården finns specialisterna i privatvården och allmänläkarna i den offentliga vården, medan det inom tandvården är precis tvärtom — en logik som jag aldrig lyckats förstå. Rimligen borde dessa sektorer — den privata och den offentliga — kunna erbjuda hela spektrumet av tandvårdstjänster och konkurrera på lika villkor. Men det vill socialdemokraterna här i landet förhindra. På privatsidan avtar tillgången på specialister alltmer. De få som finns har kommit ganska högt upp i åren och kommer efter hand att pensioneras. Nyetableringar av specialister med specialisttaxa tillåts inte. Den här etableringskontrollen inom tandvården infördes 1975, eftersom man då såg en risk att folktandvården inte skulle få de tandläkare den behövde. Nu 15 år senare, när tillgången på tandläkare är god, är etablerings kontrollen kvar, trots att folktandvårdens tandläkarförsörjning är god och = Prot. 1989/90:27 trots att även folktandvårdens tandläkarorganisationer vill ha bort etable 16 november 1989 ringskontrollen. Jag menar att konkurrens är stimulerande. Den ger bättre. kvalitet och bättre service, och jag vill också hävda att den utvecklat den svenska tandvården. Kostnaderna i privat och offentlig tandvård torde vara tämligen likartade. Det finns studier som säger att privattandvården är billigast, och det finns studier som säger att den offentliga tandvården är billigast. Sanningen är nog att det är ungefär likvärdigt. Här finns alltså heller inget skäl för de fortsatta regleringarna. När det gäller barnens tandvård finns det knappast någon konkurrens. Där har folktandvården i varje fall i praktiken monopol. Familjetandläkare med en helhetssyn på familjen är närmast en omöjlighet, eftersom barnen inte omfattas av den svenska tandvårdsförsäkringen. Detta behöver ändras. Det är inte rimligt att barnen inte skall kunna följa föräldrarna till deras tandläkare. Ligger man på sjukhus är man också i praktiken ”monopoliserad”. Här bör man faktiskt själv få välja den vårdgivare — inom privat eller offentlig sektor — som man anser ger den bästa och billigaste vården. Taxan i privattandvården har halkat efter, och det skapar stora svårigheter för privattandläkarna och gör det nästan omöjligt med specialistetableringar, särskilt med de specialregler som gäller där, dvs. förbudet mot specialisttaxa för nyetablerade tandläkare. Sjukvårdsindex är faktiskt betydligt högre än prisindex, och i de förhandlingar som det talas om i utskottets skrivning är det närmast fråga om diktat, knappast med någon möjlighet för privattandläkare att påverka den taxa som de statliga myndigheterna medger. Nivån på ersättningen från försäkringen till patienterna inom tandvården är påtagligt låg, om man jämför med sjukvårdsersättningen. Detta drabbar naturligtvis främst låginkomsttagarna. Vår mening är att det är angeläget att man utreder om inte tandvården kan integreras i den sjukvårdsförsäkring vi har i dag.

Herr talman! Tandhälsan hos svenska foket har förbättrats avsevärt de senaste åren. Den förebyggande tandvårdens arbete för att förbättra människors, framför allt barns och ungdomars, tänder har också påverkat tandhälsan positivt. Det är nu enligt folkpartiets mening viktigt att gå vidare och ge alla möjligheter att till en rimlig kostnad förbättra sina tänder. Tandvårdsförsäkringen har förlorat det syfte som avsågs när den infördes. Patientandelen av den 51 totala kostnaden har stigit så mycket att den i dag ibland nästan överstiger det belopp patienten hade att betala innan försäkringen infördes. Samtidigt har tandläkarnas ersättning från tandvårdsförsäkringen urholkats. Därtill kommer att flera åtgärder som tandläkarna på senare år utvecklat inte medger ersättning från tandvårdsförsäkringen. Människors möjligheter att själva välja sin ”hustandläkare” måste förbättras. Inte minst borde en rätt för barnen att gå till föräldrarnas tandläkare genomföras. Även i år tar folkpartiet upp ett antal viktiga frågor som är väsentliga för att utveckla den svenska tandvården och därmed också göra den tillgänglig för de människor som i dag inte anser sig ha råd att gå till tandläkaren. Herr talman! Dagens tandvårdsförsäkring innebär att ungdomar som är under 20 år och vill gå till familjens private ”hustandläkare” får betala hela behandlingskostnaden själv. Utskottet antyder i sitt svar på vårt krav om rätten att välja tandläkare att skälet till att barnoch ungdomstandvården skall ligga hos folktandvården är att man där nått mycket goda resultat och att detta skett till en låg kostnad. Argumenten är verkligen grumliga, eftersom vi är överens om att privattandläkaren har lägre kostnader — eller i varje fall inte högre kostnader, som Bertil Persson säger — än folktandvården och att det inte är någon skillnad på behandlingens kvalitet hos den private tandläkaren och hos folktandvårdens tandläkare. : Statsrådet har tidigare hävdat — och utskottet gör det fortfarande — att det i vissa situationer kunde vara lämpligt att göra undantag från denna regel. Det kan man tänka sig i t.ex. en glesbygd, där reseavstånden för barnen är speciellt långa. Där kunde landstingen få rätt att sluta avtal med en privatpraktiker. Jag vill då säga till utskottsföreträdaren: Konsekvenserna av detta resonemang blir att socialdemokraterna accepterar att barn i glesbygd får en sämre tandvård än barn i tätorterna. Eller är det så att detta påstående inte stämmer? Är det så att privatpraktikern inte gör ett sämre arbete än folktandvårdens tandläkare? Argumenten är mycket ihåliga, och därför fortsätter folkpartiet att kräva rätt för familjen att skaffa sig en ”hustandläkare”. Självfallet skall man ha rätt att också välja tandläkaren vid folktandvården, om man så önskar. Folkpartiet anser att det är viktigt att det finns valmöjligheter och konkurrens även inom specialisttandvården. Vi anser därför att de begränsningar som gäller för privattandläkares rätt till specialisttaxa bör upphävas. Jag kan också förstå den oro som Tandläkarförbundet känner när utbildningsplatser saknas för specialistutbildning. Fru talman! Folkpartiet yrkar också att etableringskontrollen för tandläkare skall upphävas. Det råder i dag ingen brist på tandläkare, utan det är människors efterfrågan på tandläkares tjänster som styr etableringen. Det är också ytterst tveksamt om de totala kostnaderna för tandvården hålls nere genom etableringskontrollen. När socialförsäkringsutskottet i veckan besökte Tandläkarförbundet fick vi också veta att såväl privattandläkarna som tandläkarna vid folktandvården är överens om att etableringskontrollen bör avskaffas. Trots detta fram härdar utskottsmajoriteten. Från folkpartiet fortsätter vi att framföra kravet — Prot. 1989/90:27 på att etableringskontrollen skall avskaffas. 16 november 1989 Som jag sade i min inledning finns i dag människor som inte anser sigha. råd att gå till tandläkare. Folkpartiet anser att en god tandvård måste erbjudas alla till ett rimligt pris. Men detta är inte möjligt att klara med dagens system. Vi anser att man därför måste utreda förutsättningarna för en eventuell överföring av tandvården till sjukförsäkringen. Detta skulle vara ett led i den solidaritet som socialdemokratin så ofta vill göra sig till tolk för. Men i detta fall vill man inte ens studera möjligheterna. Varför, Christina Pettersson, vill ni inte pröva denna möjlighet? Fru talman! fr.o.m. den 1 juli 1989 har man infört möjlighet för patienter att få ersättning vid amalgamsanering, även om ett samband mellan amalgamet och sjukdomsbesvären inte kunnat fastställas. För att detta skall vara möjligt krävs en lång rad utredningar. Bl.a. skall besvären utredas av specialisttandläkare, patienten skall vara utredd av en läkare som har viss specialistkompetens, läkaren skall ange om amalgambyte är tillrådligt med hänsyn till patientens allmänna hälsotillstånd och patientens psykosociala situation och utbyte av amalgamfyllningar skall förhandsprövas hos försäkringskassan innan behandlingen påbörjas. Med andra ord krävs en mycket lång rad kostsamma och för patienten besvärande utredningar innan några åtgärder över huvud taget kan sättas in. Dessutom är i många fall patientens psykiska hälsa så nedsatt — på grund av den oro och de besvär som patienten lider av — att vederbörande inte orkar med de långa utredningarna. I en motion har Isa Halvarsson föreslagit att patienten själv skall få fatta detta beslut i samråd med sin tandläkare och att ersättning enligt den normala tandvårdstaxan skall kunna utgå. Jag tror inte att denna möjlighet skulle missbrukas, eftersom patienten själv får stå för sin egenavgift. Folkpartiet tycker att detta borde kunna ersättas via den ordinarie taxan i tandvårdsförsäkringen. Med detta fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4, 6 och 7 i betänkande SfU1.

Fru talman! Det är 15 år sedan vi fick en allmän tandvårdsförsäkring i vårt land. Tandvården har genomgått en stor förändring under dessa år. Vi har i dag en betydligt bättre tandhälsa, särskilt bland de unga. Behandlingsmetoderna har utvecklats i snabb takt. Man har tagit ny teknik i bruk hos tandläkarna, och vi har fått nya tandmateriel. Bristen på tandläkare har hävts, så att vi i dag t.o.m. kan sägas ha ett visst överskott. Allt kan ju därmed verka vara problemfritt, men som framgår av detta utskottsbetänkande finns det ett antal problem, som tas upp i olika motioner. Ett problem är att kompensationsnivån i tandvårdsförsäkringen har sänkts i omgångar. Patientens utgifter för tandvård är därför i fast penningvärde 53 räknat inte så särskilt mycket lägre än de var innan tandvårdsförsäkringen tillkom. För den enskilde innebär den utvecklingen i en del fall att man avstår från eller skjuter upp nödvändig behandling. I reservation 6, gemensam för centern, folkpartiet och moderaterna, föreslår vi att man undersöker möjligheterna att inlemma tandvårdsförsäkringen i sjukförsäkringen. Detta skulle innebära att vi för den enskilde fick samma regler och belopp som vi i dag har för läkarvård. En höjning av patientavgiften skulle kunna finansiera de ökade kostnader som en samordning skulle innebära. För den enskilde skulle läkarvården bli dyrare men å andra sidan tandvården billigare. En proposition är under utarbetande, uppger man i utskottsbetänkandet, och det skulle naturligtvis vara bra om man, innan man lägger fram den, genomförde en översyn av försäkringen med den inriktning som vi har föreslagit i reservation 6. Jag tror att det här finns möjligheter till stora samordningsfördelar och till att göra vårt socialförsäkringssystem något enklare, till gagn också för många tandvårdspatienter i vårt land. Det finns i dag ca 9 000 verksamma tandläkare. Av dessa är 3 900 privattandläkare. Det finns en etableringskontroll för denna grupp sedan i början 1970-talet. Motivet var då att man önskade tillförsäkra folktandvården tillräckligt med tandläkare, så att man kunde klara utbyggnaden av vården. Som jag inledningsvis sade har vi i dag balans och t.o.m. ett visst överskott på tandläkare. De ursprungliga motiven för etableringskontrollen har därmed fallit bort. I reservation 3 ställer vi oss från centerns sida bakom kravet på att etableringskontrollen för privattandläkarna skall upphävas. Fru talman! I går debatterade man här i kammaren användningen av amalgam. En utlöpare till den debatten finns också i vårt utskottsbetänkande, dvs. frågan om hur tandvårdsförsäkringen skall tillämpas när det gäller amalgamsanering. Gällande regler ger patienten rätt till ersättning om vissa förutsättningar är uppfyllda. Från 1 juli i år är den rätten något utökad. Trots det upplever en del patienter att reglerna tillämpas alltför restriktivt. Rosa Östh och Ulla Tillander framför i motion Sf252 att riksförsäkringsverket bör få i uppdrag att göra en översyn av tillämpningen. Som framgår av utskottsbetänkandet styrs riksförsäkringsverkets rekommendationer till stor del av anvisningar utfärdade av socialstyrelsen. Just nu pågår en utvärdering av socialstyrelsens anvisningar. Från centerns sida, vilket vi också framför i ett särskilt yttrande, utgår vi ifrån att man hos riksförsäkringsverket följer upp denna utvärdering och att man därmed också är beredd att justera reglerna så att tillämpningen blir enklare och klarare och att vi därmed skall kunna underlätta för den grupp patienter som är i behov utav en amalgamsanering. Och vi har valt att avstå från att yrka bifall till den här motionen, eftersom vi utgår från att man på det här sättet skall kunna lösa de problem som motionärerna tar upp. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 6.

Fru talman! Jag skall något kommentera vpk:s reservation nr 8 i detta betänkande angående amalgamsanering. anser vi skall få tandsanering utförd med full kostnadstäckning via tandvårdsförsäkringen. Detta yrkande har vi ställt därför att i en genomförd enkät har det visat sig att närmare 370 000 människor i Sverige anser sig vara kvicksilverpåverkade genom sina amalgamfyllningar i tänderna. 100 000 av dessa personer har påbörjat eller slutfört amalgamsaneringen. Knappast någon av dem har fått saneringen bekostad av tandvårdsförsäkringens s.k. omgöringsparagraf. Vi anser att tillämpningen av den här paragrafen måste göras mer generös. De människor som av läkare rekommenderas att byta ut sina amalgamfyllningar måste få full kostnadsersättning via tandvårdsförsäkringen. De personer som efter utredning har visat sig lida av dental kvicksilverförgiftning måste också erhålla ekonomiskt stöd från samhället. De här personerna blir nämligen ofta långtidssjukskrivna. I arbetsskadeförsäkringen gäller en särskild bevisregel. Påverkan av amalgam bör enligt vpk behandlas på samma sätt. Sambandet mellan amalgam och sjuklig påverkan skall anses föreligga om inte betydligt starkare skäl talar emot det. Utskottet säger i sin skrivning att ”utskottet förutsätter att riksförsäkringsverket löpande anpassar sina rekommendationer till nya kunskaper och erfarenheter på området”. Utskottet säger vidare att ”en utvärdering pågår av socialstyrelsens allmänna råd om bl.a. kvicksilverförgiftning”. Men vi i vpk anser att det finns så pass mycket kunskap och erfarenhet på det här området angående amalgamsanering att riksdagen redan mr kan fatta beslut i den här frågan. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 8.
Fru talman! Jag tror att jag behöver upplysa kammarens ledamöter om att i98§ första stycket i tandvårdstaxan fastslås att försäkringskassan betalar hela arvodet och kostnaden för tandtekniskt material och för behandling som görs på grund av avvikande reaktion för dentala material. Det finns också studier som visar att majoriteten av de patienter som uppger sig ha besvär av amalgam i själva verket oftast har andra grundläggande orsaker till sina besvär och icke alls i alla fall reagerar positivt på en amalgamsanering. Därför är det angeläget att en amalgamsanering görs när en patient har besvär och att detta då sker helt gratis, precis som nu. I många fall, i de flesta, är emellertid dess värre besvären betingade av andra sjukdomstillstånd. Då är det ett skott i luften och en stor belastning för patienten att göra en total amalgamsanering. Då är det viktigt att i stället i utredningen hitta orsaken till patientens besvär och behandla dessa i stället för att sanera amalgamet. Därför tycker jag att den nuvarande uppläggningen är fullt tillfredsställande.

Fru talman! Vi har i vår reservation hänvisat till bevisregeln i arbetsskadeförsäkringen. Det skall vara lättare för en som har besvär att få ersättning. Det finns möjligheter till ersättning från den 1 juli, och möjligheten har blivit större. Vi anser ändå att arbetsskadeförsäkringens bevisregel skall gälla i det här fallet. Jag sade inte att de 370000 människorna som anser sig ha besvär också lider av kvicksilverförgiftning utan att de ansåg sig kvicksilverpåverkade. Vi anser alltså att man skall tillämpa arbetsskadeförsäkringens regler.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 9. Vi har sett med tillfredsställelse att man skall stimulera patienter till regelbunden s.k. bastandvård. Det skall ju börja nästa år. Det tycker vi är positivt och ser fram emot det. I utskottet har vi talat mycket om Sjögrens syndrom. Det är ett problem med muntorrhet. Efter en föredragning av vår läkare har vi avstått från att yrka bifall till de reservationer som handlar om detta och har inte heller lagt något eget yrkande, men vi kommer att återkomma till denna fråga. Vi skall studera frågan ytterligare och se om det finns möjlighet att avgränsa dem som har så svåra problem att de behöver speciell vård. Detta är tydligen ett stort problem för många andra grupper också. Vi tycker att det är positivt med den behandling som ges på grund av avvikande reaktion mot dentala material, men vi tycker inte att detta räcker. I reservationerna vill vi bl.a. ha en omvänd bevisregel, precis som Ragnarsson nämnde nyss. Det tycker vi är väldigt viktigt. Man vet alltför litet ännu för att vi skall kunna säga att amalgamet inte ger denna påverkan. Man har också många klara bevis för att människor som fått sina tänder sanerade efter en viss tid har fått starka förbättringar. Det här är något som jag följt under 20 års tid. Det som redan har hänt är en klar omsvängning. Vidare tycker vi att en annan bevisregel är märklig. Försäkringen ersätter kostnaderna för utredning av avvikande reaktion för dentalmaterial, när det har verifierats att man verkligen har detta problem. När behöver man ersätta en undersökning, även om läkaren eller tandläkaren inte hittar något fel? Det är precis som i rätten: om man förlorar ett mål kan man få betala rättegångskostnaden. Här är det också så att man inte får utredningen ersatt förrän man har fått det bevisat att man hade rätt. Det är en mycket underlig inställning när det gäller sjukvård, och vi tycker inte det är lämpligt att använda ett sådant krav. Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 9, som gäller hänvisningstandläkare. Vi anser att man bara skall behöva betala som för ett vanligt läkarbesök. Tack för mig!

Fru talman! Med anledning av socialförsäkringsutskottets betänkande 1989/90:1 vill jag anföra följande. Som några tidigare talare har sagt besökte utskottet häromkvällen Tandläkarförbundet och fick då en hel del värdefull information. Bl.a. sade man att Sverige har världens bästa tandvård. Det tycker jag är ett fint betyg. Det visar att vi har valt rätt väg när vi har byggt upp tandvården. I betänkandet behandlas motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Liknande motioner har behandlats tidigare år. Efter att ha lyssnat på de tidigare inläggen kan jag konstatera att uppfattningarna i dessa frågor är ungefär desamma i år som tidigare. I reservation 1 vill moderaterna och folkpartiet att barn och ungdom skall omfattas av tandvårdsförsäkringen. Som jag sade inledningsvis fick vi höra av Tandläkarförbundet att vi har världens bästa tandvård. Den förbättrade tandstatus som konstaterats under senare år gäller främst barn och ungdom. Detta visar att den väg vi har valt är riktig, nämligen att landstingen ansvarar för tandvården för barn och ungdom. Det har fungerat och fungerar bra. Reservation 2 berör sjukhustandvården. Här vill jag säga att landstingen har möjlighet att genom avtal överlåta vården till privatpraktiserande tandläkare. I en gemensam borgerlig motion tas etableringsbegränsningen upp. Skälet till att vi har en etableringsbegränsning är ju att det skall bli en geografisk fördelning av tandläkare, så att vi har möjlighet att leva upp till målet likvärdig tandvård för alla. Här har det varit nödvändigt att anlägga en regionalpolitisk syn på fördelningen av tandläkare. När jag har lyssnat på inläggen tycker jag mig ha funnit att de borgerliga företrädarna inte är helt överens om huruvida det finns överskott på tandläkare eller inte. Sigge Godin ställde en fråga till mig. Jag tänkte att jag skulle ta upp den i det här sammanhanget, så att vi slipper ta en vända till. Det hör ihop med frågan om barn i glesbygd och frågan om de privatpraktiserande tandläkarna är sämre än folktandvården. Vi tycker naturligtvis inte att privatpraktiserande tandläkare är sämre på något sätt, men man har löst det här praktiskt i glesbygden för att barnen skall få samma möjligheter till bra tandvård som barn i tätorter, om de råkar bo så att de har långt till tandläkare. Några motioner berör tandvårdstaxan. I 1989 års budgetproposition anges att riksförsäkringsverket på regeringens uppdrag redovisat konsekvenserna av att göra om tandvårdstaxan så att den stimulerar till regelbunden s.k. bastandvård. Verkets rapport bereds för närvarande i regeringskansliet. Vi får säkert anledning att återkomma till diskussionen om tandvårdstaxan, och jag tänker därför inte närmare gå in på den i dag. Så till frågan om amalgam. Det är ju så att många människor har problem med amalgamfyllningar. Det är ett allvarligt problem, och det är viktigt att åtgärder vidtas för att komma till rätta med det för de människor som har drabbats. Jag vill passa på att tacka Bertil Persson för hjälpen med argumenten i den här frågan. Det är ju så att fr.o.m. 1 juli i år finns också utökade möjligheter att få ersättning vid utbyte vid amalgamfyllningar. Sverige ligger internationellt sett långt framme på det här området, men det är viktigt med fortsatt forskning. Som också Rune Backlund sade förutsätter utskottsmajoriteten att riksförsäkringsverket löpande anpassar sina rekommendationer till nya kunskaper och erfarenheter på området. Det är viktigt att gå varsamt fram, för efter vad jag har förstått när jag har studerat saken är det inte så enkelt att det bara är att byta plomberna och sedan tro att allt är frid och fröjd. Det är nödvändigt med en noggrann — och emellanåt kanske också kostsam — utredning för att detta skall fungera på ett bra sätt. Som jag sade är det viktigt med forskning, och det pågår också en utvärdering av socialstyrelsens allmänna råd om bl.a. kvicksilverförgiftning. Fru talman! Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkandet 1989/90:1.

Fru talman! Det är ju roligt att höra att Christina Pettersson ibland hör på vad som sägs. Det var mera bekymmersamt att hon inte hörde på vad som sades när vi var på Tandläkarförbundet, för huvudbudskapet där var faktiskt: Tag bort etableringstvånget! Det sade inte bara Tandläkarförbundet och privatpraktikerna, utan också folktandvårdsläkarna med full kraft. Sedan till barntandvården. Varför skall inte en 15-åring eller 19-åring kunna få gå till samma tandläkare som sina föräldrar? Inom sjukvården har man åtminstone en gräns på 15 år, där man säger att barnen får går till vuxenläkare och inte längre behöver gå till barnläkare. Vad är detta för sätt att hålla på att tramsa med ungdomarna? Slutligen: Vi har gott om tandläkare. Vad jag varnade för var att det kan bli ett problem om tandläkarhögskolorna inte lyckas utexaminera dem som tas in. I dag — det fick vi också höra på Tandläkarförbundet — har man 30-40 sökande till tjänsterna inom folktandvården.
Fru talman! När Christina Petterson talar om att vi har världens bästa tandvård så är det i och för sig riktigt, men jag tycker att Christina Pettersson också borde ha redovisat vad Tandläkarförbundet sade om vilken oro man känner för att forskningen inte fortsätter som den kanske borde, att utbildningen är bristfällig, att de sökande till utbildningen inte håller måttet, osv. Vi kanske här i kammaren också borde påminna oss om att de privatpraktiserande tandläkarna är en utdöende kår. Dessa tandläkare får t.ex. inte överlåta specialistpraktik, ersättningssystemet präglas av rättsosäkerhet, det förekommer en osund handel med etableringsrätter. Detta borde vi ta till oss här i Sveriges riksdag och tänka över. Hur skall vi möta den oro som dessa tandläkare känner? Jag instämmer i vad Bertil Persson sade om att detta gäller såväl privata tandläkare som tandläkarna inom folktandvården. Båda grupperna har samma inställning i dessa frågor. Vem gagnar nu etableringskontrollen? Den gagnar inte patienterna, inte folktandvården och inte privattandläkarna. Christina Pettersson, borde vi inte kunna resonera förnuftigt om detta och försöka hitta en väg ut ur problemet? Det finns ingen som anser att etableringskontrollen skall vara kvar. Vi måste nog införliva tandvårdsförsäkringen i sjukvårdsförsäkringen om vi skall klara den taxehöjning som vi ändå kommer att få på sikt. Det kommer att resas krav på detta, och jag tror att taxorna måste höjas. Om vi skall klara av avgifterna för patienterna måste vi finna en väg ut ur detta.

Fru talman! Jag vill till Christina Pettersson ställa nästan samma fråga som 16 november 1989 den hon fick av Bertil Persson: Lyssnade Christina Pettersson inte på vad GA man sade på Tandläkarförbundet när vi gjorde vårt besök där? Det framkom då med stor tydlighet att alla, både privattandläkare och tjänstetandläkare, ansåg att etableringskontrollen i dag är överflödig. Om folktandvårdens behov är uppfyllda finns ju inte längre några motiv att behålla etableringskontrollen. Christina Pettersson sade att det skulle röra sig om regionala skillnader. Men det är ju bara att konstatera, att om folktandvården även i de olika regionerna har sina behov uppfyllda återstår ju bara att öppna marknaden för etablering av privatpraktiserande tandläkare i dessa områden. Detta är inte möjligt i dag. Man borde således försöka ta till sig dessa argument innan det hela spårar ur alldeles. Det finns nu en möjlighet för regeringspartiet att snabbt komma till skott och upplösa denna kontroll redan nästa år om man bara vill. Om inte de argument som Tandläkarförbundet presenterade biter vet jag inte vilka argument som gör det.

Fru talman! För Sigge Godin vill jag påpeka att det inte var jag som talade om världens bästa tandvård; det var tandläkarna på Tandläkarförbundet som gjorde det. Men jag hörde också dessa tandläkare rikta kritik mot etableringskontrollen. Det känns litet konstigt att jag som kommer från Stockholmsområdet, där det finns väldigt många tandläkare, skall försvara etableringskontrollen. Skälen till att denna kontroll infördes var ju regionalpolitiska — vi skulle med denna få gott om tandläkare i hela landet. Jag har läst protokollen från debatten om denna fråga förra året. Då var det Margareta Persson som försvarade etableringskontrollen med samma motivering. Detta känns litet konstigt. Anledningen till etableringskontrollen är alltså att det har funnits ett överskott på tandläkare. Nu beräknar Tandläkarförbundet att det framöver kommer att bli en minskning av antalet tandläkare från ca 10 000 till 6 000. Antalet tandläkare som utbildas kommer också att begränsas till 200 per år, om jag nu minns dessa siffror rätt. Detta innebär att det kommer att finnas en kontroll i vad gäller antalet tandläkare. Men vi måste dessutom se till att det finns tandläkare i alla områden i landet. Bertil Persson sade om de nuvarande reglerna i fråga om tandvården för barn och ungdom och apropå att utskottet avstyrker förslaget om att tandförsäkringen skall omfatta även barn och ungdom, att detta var trams. Jag har aldrig, trots att jag har kontakt med ganska många människor i min omgivning, hört någon förälder uttrycka önskemål om att tandvårdsförsäkringen skall omfatta även barn och ungdomar. Inte heller har jag hört någon säga att nu gällande regler skulle vara trams. Tvärtom; vi har nu en bra fungerande folktandvård för våra barn och ungdomar. All statistik och alla siffror visar på detta. Att då ändra på detta så att tandvårdsförsäkringen skulle gälla även 59 barn och ungdomar skulle innebära stora kostnader. Då måste det ju vara bättre att använda resurserna där de behövs. Vi har ju redan en fungerande tandvård för barn och ungdomar.
Fru talman! Här finns en förälder som mycket gärna hade velat föra över barnen från folktandvården till familjens tandläkare långt tidigare. Men det viktiga i Christina Petterssons anförande är vad hon säger om de skäl som fanns för etableringskontrollen för 15 år sedan. Jag undrar då: Vad finns för skäl till denna i dag?
Fru talman! Skälen är desamma i dag som för 15 år sedan. Etableringskontrollen syftar till att få en fördelning av tandläkarna både inomregionalt och i landet.

Fru talman! Det betänkande vi nu skall diskutera behandlar fyra motioner från allmänna motionstiden som gäller medborgarskapsfrågor. Det råder stor majoritet i utskottet vad gäller kvalifikationstiden för att bli svensk medborgare, dvs. två år för nordiska medborgare och fem år för utomnordiska, med vissa möjligheter till avvikelser. Jag yrkar i den delen bifall till utskottets hemställan. Vi moderater i utskottet har avgivit en reservation och ett särskilt yttrande. Reservationen är baserad på en motion av Göthe Knutson, där han anser att vissa kunskaper i svenska bör ställas som krav för erhållande av svenskt medborgarskap. Vi har ställt oss bakom det kravet framför allt på grund av att andra nordiska länder har samma krav, men för den enskilde invandraren skulle en sådan ordning också närmast vara till fördel. Vederbörande har då helt enkelt rätt att kräva en god utbildning i svenska för invandrare. Den utbildningen har som bekant nyligen utsatts för ganska hård kritik av bl.a. riksrevisionsverket. Vi anser att det skulle vara en fördel med internordiska bestämmelser på det här området. Motionären anser också att vissa dispenser kan ges, t.ex. för personer som kommit hit på äldre dagar, likaså för personer som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen, osv. Med hänsyn till detta har vi funnit kraven väl underbyggda och har alltså ställt oss bakom motionsyrkandet. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2. Sedan några ord om det särskilda yttrandet. Det är många i vårt samhälle som anser att det skulle vara litet större festivitas över att en invandrare blir svensk medborgare. Man har tyckt att det är 61 litet påvert att som i dag bara få ett brev i grått kuvert från invandrarverket. Hela utskottet har ställt sig bakom att vi gärna ser att invandrarverket ger bevisen om svenskt medborgarskap en betydligt festligare inramning än i dag, så att man verkligen med detta bevis visar dokumentets stora betydelse för den enskilde invandraren. Vi hoppas att invandrarverket lyssnar på oss i den frågan. Men motionärerna, alltså Göthe Knutson och Sten Andersson i Malmö, menar att det vore trevligt om man i kommunerna kunde anordna en högtidlighet, t.ex. i samband med firandet av Svenska flaggans dag. Utskottet anser också detta. Kommunerna kan mycket väl ordna någon festlighet. Vi vill genom vårt särskilda yttrande särskilt framhålla en möjlighet att göra en särskild festlighet för de invandrare som blivit svenska medborgare. Det är ändå ett mycket stort steg i deras liv, som kunde vara värt en festlig inramning.

Fru talman! Eftersom jag har varit sfi-lärare — alltså lärare i svenska för invandrare — under mer än 20 år vill jag beröra tanken bakom kunskaper i svenska. Jag tycker det är oerhört viktigt att invandrare och flyktingar snabbt lär sig språket. De skall ändå leva i detta land och ha samma möjligheter och rättigheter och samma krav och ansvar. Jag har dock märkt att detta ibland är svårt att genomföra. Vissa äldre har svårt att lära sig ett nytt språk. Vi har också en del handikappade och utvecklingsstörda. Dessutom är det problem med kvinnorna. Ofta är det så att mannen lär sig språket bättre än kvinnan — det är litet olika i olika kulturer från olika länder. Skillnaden skulle betyda att många familjer avstod från att söka svenskt medborgarskap. Det ligger ju också en del skyldigheter i att vara svensk medborgare. Familjerna avstår när kvinnan talar för dålig svenska, för de vill inte ha olika medborgarskap inom familjen. Jag har alltså ändrat mig i denna fråga sedan jag fått djup inblick i de problem detta medför. Dock är det fortfarande önskvärt att alla lär sig svenska. Man kan på olika sätt intensifiera kraven på att människorna skall lära sig språket, och det kan jag ställa upp på. Jag stöder alltså utskottets ställningstagande. Jag yrkar vidare bifall till reservation 1. I miljöpartiet anser vi att det skall krävas en kortare tid för att söka svenskt medborgarskap, endast tre år. Det kan låta litet kort, men det är en lång tid att vara i ett annat land. Efter tre år har man i regel anpassat sig, man har fått arbete, de flesta kan språket hyfsat. Jag tycker det är viktigt för en flykting och invandrare att snabbt komma in i samhället för att få samma krav och samma rättigheter och samma skyldigheter som en svensk. Dessutom finns det många som inte har någon möjlighet att återvända till sina länder på många år, kanske decennier. De vill eventuellt söka svenskt medborgarskap. Men vi måste också respektera dem som inte gör det, utan känner att enda kontakten de har med sitt hemland och sina rötter är att de behåller sitt medborgarskap. Men det är en annan sak. Vi yrkar alltså att man förkortar tiden innan man har rätt att söka svenskt medborgarskap.

Fru talman! Jag kunde göra det ganska enkelt för mig, eftersom Gullan Lindblad försvarat utskottets ställningstagande gentemot Ragnhild Pohanka som yrkat bifall på den första reservationen, medan Ragnhild Pohanka försvarat utskottets ställningstagande när det gäller Gullan Lindblads reservation om krav på kunskaper i svenska språket. Så egentligen är alla argument redan uttömda. Jag kan kanske bara tillägga när det gäller krav på kunskaper i svenska språket att det finns grupper som är svåra att rekrytera till språkundervisningen. Ingen har heller funderat särskilt mycket över vad man skulle behöva bygga ut för prövningsinstrument och vilken byråkrati det skulle föra med sig om man skulle införa ett sådant krav. Enligt utskottets mening är det varken rimligt eller möjligt att ställa sådana krav på kunskaper i svenska språket. Tiden som krävs innan man kan bli svensk medborgare sänktes 1976 från sju år till fem år. Det beslutet var mycket väl underbyggt med utredning, remisser o.s.v. Man lämnade ju redan då många dispenser. Därför var det lägligt att sänka kravet till fem år. Sedan dess har ingenting inträffat som ger skäl till att sänka ytterligare. Vi får också tänka på att vi inte ensidigt kan göra någonting sådant, eftersom den som blir medborgare i Sverige ju har rätt till fri rörlighet i hela Norden och rätt till fri arbetsmarknad. I det fallet får vi verkligen tänka på vad vi gör. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det borde gå mycket enkelt att ta en liten kontakt med regeringarna i exempelvis Danmark och Finland, där man ändå ställer dessa krav. Någon särskilt egendomlig företeelse borde det inte bli, och jag tror inte heller det är nödvändigt med någon större byråkrati. Det som går i andra nordiska länder borde gå här hemma också . Vi ser detta närmast som en bra fråga för invandrarna. På det sättet kan de kräva en god undervisning i svenska, som i dag alltså brister väldigt på sina håll. Att vi ställt upp på detta beror dock på de klart angivna dispensmöjligheterna. Det har vi alldeles klart för oss, och det har jag också sagt i mitt anförande.
Fru talman! Att jag inte ställde upp på kravet att införa språkkunskaper för svenskt medborgarskap innebar inte att jag godtog en sämre utbildning. Utskottet har starkt uttalat sig för att alla skall ha rätt till en god utbildning, och då är det den frågan vi skall angripa.

Fru talman! När man tar upp ett helt nytt förslag här i riksdagen är den vanliga gången att motionen blir avslagen. Mot den bakgrunden inger det ändå ett visst hopp med den behandling som vpk:s motion har fått. Vi vill hos regeringen begära en utredning om gravida kvinnors behov av ledighet från arbete under den sista delen av graviditeten. Motionen är visserligen avstyrkt, men den har fått ett mycket positivt mottagande hos remissinstanserna. Motionen har varit på remiss hos fyra stora remissinstanser, nämligen riksförsäkringsverket, Försäkringskasseförbundet, socialstyrelsen och Svenska läkaresällskapet. Samtliga remissinstanser uttalar sig för motionens krav. Riksförsäkringsverket vill först att det görs en ordentlig utredning. Man pekar där på ett uppdrag som skall genomföras inom Stockholms läns allmänna försäkringskassa. I denna utredning skall man se på frekvensen av sjukskrivningar, diagnoser och de olika läkarnas sjukskrivningsbenägenhet. Man skall också se på sambanden mellan yrke, arbetstid, nationalitet m.m. Utredningen skall vara färdig den 1 juli 1990. När denna utredning är färdig skall man gå vidare och göra en riksomfattande undersökning. Detta kan väl i och för sig vara bra, men jag tror att det är onödigt att lägga ned så mycket tid och pengar på att utreda de gravida kvinnornas sjukskrivningsorsaker. Både socialstyrelsen och Läkaresällskapet hävdar att det inte finns någonting som pekar på att sjukdomsbilden hos de gravida kvinnorna har genomgått någon hastig och påtaglig förändring under 80-talet som skulle motsvara det ökade antalet sjukskrivningar. Det står klart att man måste vara sjukskriven den sista delen av graviditeten, eftersom det är den enda möjlighet som finns i dag att vara ledig när man inte klarar av olika orsaker att arbeta under graviditetens sista del. Jag anser personligen att man kunde ha hoppat över dessa delar och gått direkt på motionens förslag att ge regeringen uppdraget att komma tillbaka med ett förslag till riksdagen om hur man skall lösa problemet för gravida kvinnor att få ledigt under den sista delen av graviditeten.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 Det är ett gammalt förslag som nu auktualiseras i en motion av Hans Göran Franck m.fl. Motionen har blivit avstyrkt, och utskottet hänvisar till att socialministern i en frågestund har angivit att han kommer att följa och analysera utvecklingen av socialbidragen och vid behov föreslå regeringen att vidta åtgärder. Man frågar sig givetvis då vad som skall hända på området för att rege ringen skall anse att det finns behov av att göra något. Över en halv miljon människor är nu beroende av socialbidrag för att kunna klara det dagliga livet. Det märkliga är att trots att arbetslösheten har minskat fortsätter antalet socialbidragstagare att öka. Tidigare har vi angett arbetslösheten som en anledning till denna ökning. Men det kan man alltså inte peka på längre. Det vore intressant att få veta vad regeringen säger internt. Hur många människor skall få socialbidrag, innan regeringen är villig att införa SOFT, eller åtminstone diskutera litet mera seriöst och ange några tidsperioder? Fru talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 2.

Fru talman! Det här är nog det intressantaste lilla betänkande som har kommit ut sedan jag kom in i riksdagen. Det behandlar graviditet, begravningsförsäkring och däremellan hela skyddsnätet för människorna — på nio sidor, och det är fantastiskt. Miljöpartiet väckte tidigare en motion om att utreda en allmän begravningsförsäkring, och motionen blev infriad bara ett par veckor senare. Motionen var alltså tillgodosedd redan innan detta betänkande kom, och därför har vi inte reserverat oss till förmån för motionen. Jag vill yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Jag vet inte, som ingen annan riktigt heller vet, varför så många är sjukskrivna när de är gravida. Men min känsla är att det för 20 år sedan nästan var lättare att bli sjukskriven vid graviditet. Detta beror naturligtvis också på att så oerhört många kvinnor är förvärvsarbetande i dag. Det kanske går bra med det första barnet, men vid det andra eller tredje blir man så trött när det redan finns en liten hemma att man behöver vara sjukskriven för att orka bära fram barnet och inte bli alldeles slut. Det är viktigt att snabbt se till att detta kommer att fungera på ett annat sätt än vad det gör i dag. Man skall inte behöva skämmas över att man är sjuk och inte orkar. Komplikationer kan ju också tillstöta. Det är bättre att i så fall förebygga. Jag tror inte att det är olönsamt att sjukskriva kvinnor den sista tiden av graviditeten, utan det förbättrar hälsotillståndet hos både mor och eventuellt barnet. Barnet brukar ju ta den näring det behöver. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1. Den är för mig en mycket angelägen reservation. Jag har själv upplevt detta, och det har de flesta av oss kvinnor gjort. Men jag ser också att unga kvinnor faktiskt har ett hårt liv med sitt förvärvsarbete, hemarbete, graviditeter och småbarn. Fortfarande ligger ju den största delen på kvinnan. Jag tycker att det är viktigt att underlätta för barnen och kvinnorna. Jag yrkar, som sagt, också bifall till reservation 2 om socialbidrag och socialförsäkringstillägg, mom. 4. Det huvudsakliga skälet är de orättvisor som finns mellan kommunerna. Det finns fortfarande en ganska stor del kommuner där nivån på socialbidragen ligger under existensminimum eller alldeles vid existensminimum. Fördelningen över landet är alltså inte rättvis. Tidigare i dag hade vi en diskussion om detta när det gällde tandläkare. Tillgången på tandläkare skall vara lika över hela landet. Jag tycker då att det skall vara samma tillgång på socialbidrag för människorna, och det är ännu viktigare för människor att få samma socialbidrag i alla kommuner. I några kommuner har man infört en s.k. sociallön, bl.a. i Ljusdal. Jag läste i en utredning att utgifterna minskade i kommunen. Ändå visade det sig att utgifterna ökade först. I och med att människorna inte behövde be och redovisa för allt växte det fram en självtillit hos dem så att de lättare kunde ta sig för att söka arbete, bli friskare och våga komma igen i samhället. Men det finns en skrämmande sak som håller på att hända här. Med den nya skattereform som vi snart sätter i sjön kommer ytterligare stora grupper av svenska folket att behöva sjukskriva sig. Det är låginkomsttagarna som får höjda hyror, höjda utgifter och momstillägg på många varor. De kommer alltså att få svårt att klara sig i det här läget. Detta kommer att öka antalet socialbidragstagare. Då är det ännu mera angeläget att det skapas en rättvisa i landet mellan olika grupper.

Fru talman! Jag hade tänkt börja mitt anförande ungefär som Margö Ingvardsson med att säga att även om samtliga motioner har avstyrkts har de fått en mycket välvillig behandling. Det finns egentligen inte mycket mera att tillägga . De två motioner som handlar om gravida kvinnors arbetsförmåga och behov av ledighet tycker vi från utskottsmajoritetens sida har fått en bra remissbehandling. De avlämnades redan i samband med utbyggnaden av föräldraförsäkringen, men har kommit nu litet senare för den här ordentliga remissbehandlingens skull. Riksförsäkringsverket har nu initierat ett projekt i Stockholmskassan, och verket har också sagt att det kan leda till ytterligare utredningar i landet. Det är den utredning som vi behöver för att få ett ordentligt svar på frågan om varför det har blivit en så kraftig ökning av sjukskrivningen av gravida kvinnor. De flesta instanser anser att det inte har att göra med ökad sjuklighet, utan det måste vara andra orsaker. Vi har därför avstyrkt de båda motionerna. Vi förväntar oss att få en utförlig redovisning när projekten är genomförda. Vi yrkar även avslag på den reservation som har lämnats i frågan. Utskottsmajoriteten har i betänkandet även avstyrkt en motion om reseförsäkring. Obligatorisk reseförsäkring skulle kanske fördyra såväl resan som annat. Vi tycker att den enskilde skall klara det försäkringsskyddet själv. Många har gjort det och skulle med en obligatorisk reseförsäkring bli dubbelförsäkrade. Vi anser att resebolagen som annonserar ut resor också skall medverka till att resenärena tar extra försäkringar om det behövs. Ett par motioner behandlar begravningsbistånd. Det är en fråga som har varit uppe många gånger. Efter det att konstitutionsutskottet senast behandlade frågan har vi fått en utredning. Man har uppdragit åt den utredningen att undersöka möjligheterna och se vad som kan göras för att bistå människor som behöver hjälp med begravningskostnaden. När det gäller SOFT, som behandlas i reservation 2, hänvisar vi i utskottsbetänkandet till de utredningar som har gjorts. Det första betänkandet kom 1977. Då tyckte vi att det här var ett bra förslag. Vi begärde ytterligare utredningar och fick en rapport om SOFT 1980. Frågan har varit uppe i utskottet, och vi tyckte att det här var ett bra förslag. Senare har vi dock fått hänvisa till att vi inte har haft möjligheter rent ekonomiskt att tillstyrka införande av SOFT. Samtidigt har socialstyrelsen och Kommunförbundet arbetat med socialbidragsnormerna. Socialstyrelsen säger nu att kommunerna börjar närma sig varandra när det gäller socialbidragsbeloppen. Trots ökade möjligheter till arbete har vi fått ökade utbetalningar av socialbidrag. Kommunerna börjar nu på sina håll att ta kontakt med socialbidragstagarna på ett annat sätt. Man resonerar med dem om vad som har gjort att deras ekonomi har blivit så som den har blivit. Orsaken kan, som vi tyvärr vet, vara kontokortsskulder. Det kan också vara så att unga människor, både svenskar och invandrare, har fått felaktiga ekonomiska kalkyler vid sina fastighetsköp. Det finns olika orsaker, och det har regeringen uppmärksammat. Vad man i regeringen säger till varandra internt, Margö Ingvardsson, vet jaginte, eftersom jag inte sitter i regeringen. Jag vet dock att socialministern som svar på en fråga här har meddelat att han mycket noga kommer att följa utvecklingen. Man har gett socialstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att förbereda hur myndigheterna närmare kan arbeta för att lösa problemet med dem som fortfarande söker socialbidrag. Socialtjänsten och arbetsförmedlingarna skall efter en plan, som skall vara fastställd den 1 januari 1990, om möjligt medverka till att minska behovet av socialbidrag. Uppdraget är lämnat. Vi förväntar oss att man skall göra insatser. Socialministern har också meddelat att han kommer att följa utvecklingen med de ökande socialbidragen och föreslå regeringen att vidta de åtgärder som kommer att behövas. Dessa problem behöver dock inte bara analyseras inom socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Blir det aktuellt med bidrag som understiger existensminimum måste vi själva ute i våra kommuner vara alerta och se vad vi kan göra för att hjälpa människor. Vi får kanske också fortsätta att bygga vidare på den solidariska lönepolitik som skulle kunna hjälpa låginkomsttagarna till bättre försörjningsmöjligheter. Vi får också pröva nya vägar för att ge människor möjligheter att försörja sig själva. Jag tror att Ragnhild Pohanka sade fel i ett avseende. Jag tror inte att Ragnhild Pohanka menar att folk i framtiden skulle bli så skattetyngda att de måste sjukskriva sig. Det kan dock finnas anledning att söka socialbidrag. Fru talman!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
Fru talman! Ulla Johansson tog inte upp något i sitt anförande som skulle peka på att hon har en annan uppfattning än jag när det gäller behovet av ledighet för gravida kvinnor. Egentligen kunde jag således hoppa över polemiken i det avseendet. Jag undrar ändock vad som skall utredas och framför allt vilket resultat det skall bli av utredningarna. Det är klart på förhand att sjukskrivningarna för gravida kvinnor ligger på 80 20 de sista månaderna. Redan i dag vet vi att sjukskrivningsfrekvensen inte motsvarar en ökad sjuklighet. Vi vet också att läkarna har olika policy när det gäller sjukskrivning. Det här behöver inte utredas. Vi vet också att kvinnor i tunga arbeten oftare är sjukskrivna. Om man får det här ytterligare bekräftat med en utredning, vad skall man då gå vidare och undersöka i nästa omgång? Jag vill i alla fall ge ett ord på vägen när det gäller kostnaderna. Kostnaderna brukar alltid vara ett skäl som gör att goda idéer avslås. Samhället har i dag redan utgifterna för gravida kvinnors ledighet under de sista månaderna. Det handlar om vilket konto som egentligen skall betala utgifterna. Skall sjukskrivningskontot ta hand om detta eller skall vi inrätta ett annat konto så att vi får en bättre och klarare fördelning? Fru talman! Frågan om SOFT har — precis som Ulla Johansson sade — blivit ordentligt utredd under åren. Samtliga utredningar har kommit fram till att ett införande av SOFT skulle öka möjligheterna för socialtjänstens personal att ägna sig åt de samtal med människor som Ulla Johansson tog upp som något positivt. Man skulle kunna ta reda på varför folk hamnar i olika situationer och hur man kan hjälpas åt för att ställa det till rätta igen. I dag består socialtjänstemännens arbetsuppgifter till stor del i att göra denna förnedrande behovsprövning. Det är det vi vill komma ifrån. Vi vill att socialtjänsten i stället skall kunna ägna sig åt vettigare uppgifter. Detta är en av huvudvinsterna med SOFT.
Fru talman! Ulla Johansson tydde mycket riktigt det jag sade med mycket stor välvilja. Man kanske kan bli sjuk om man har det svårt ekonomiskt, men det var alltså inte det jag menade. Jag tror att läkarnas åsikter överensstämmer med reservanternas när det gäller kvinnors sjukskrivning under graviditet. Det är bevisat genom den höga sjukskrivningsfrekvens de tillåter sig. Vi vet nu också av deras remisssvar att de vill ha ett annat förfaringssätt. Det är ganska meningslöst att sjukskriva människor som egentligen inte är sjuka, utan bara behöver få en lindrigare tid före förlossningen. Kostnaderna är ju redan så stora, som Margö Ingvardsson mycket riktigt sade. Det är inget som hindrar att man får arbeta de sista månaderna. Några kommer kanske att välja att göra det. Det är inte säkert att det blir dyrare med SOFT. Jag har försökt att tala om att man har prövat detta i några kommuner. När både personal och de människor som söker hjälp slipper hålla på med frågor om hur mycket de skall få, när de skall få pengar och för hur lång tid, får man tid över för annat. Den som söker socialbidrag får självförtroende och vågar ta itu med sin situation och får mera tid och krafter att ägna åt den. Personalen kan ägna sig åt förebyggande arbete och viktigare uppgifter än att räkna på detta. Pengar får man också. Det blir inte heller större utgifter. Vi har ju ett socialbidragssystem. Jag ville, när jag visade det lilla betänkandet som handlar om hela människolivet, betona att vi har mycket som är bra i vårt sociala skyddsnät. Men det finns saker man kunde göra betydligt bättre. Några andra områden, som inte är nämnda här, finns också.

Fru talman! Lars Werner har i sin motion begärt en utredning. Nu har man 16 november 1989 initierat en utredning från riksförsäkringsverkets sida. Då kan det väl vara SN lämpligt att man avvaktar resultatet av den utredningen och en eventuell utbyggd utredning för hela riket som resultat av den. Jag tycker inte att skillnaderna är någonting att strida om, Margö Ingvardsson. Det fanns vissa begränsningar i förslaget om SOFT, som man nu sätter frågetecken för. Man skulle t.ex. ha varit arbetslös i 90 dagar för att få ett sådant här socialförsäkringstillägg. Nu måste vi studera varför människor får socialbidrag i en tid när man inte behöver vara arbetslös. Det är i stället brist på arbetskraft. Det kanske finns andra inslag som man skall studera i socialbidragssystemet. Det sägs att det görs en förnedrande behovsprövning innan man får socialbidrag. Det är väl ingen som tror att man skall kunna gå och kvittera ut SOFT utan någon som helst prövning av om man behöver det? Visst finns det de som blir sjuka av dålig ekonomi, Ragnhild Pohanka. Jag vet att det inte var det Ragnhild Pohanka menade, och det var därför jag ville rätta till det.
Fru talman! Jag vill egentligen inte alls bråka med Ulla Johansson, eftersom jag är övertygad om att hon håller med mig om att det finns ett dokumenterat behov av ledighet för gravida kvinnor. Vi är bara inte riktigt överens om i vilken takt arbetet för att rätta till detta skall gå. Vi har begärt en utredning, men inte en sådan utredning som riksförsäkringsverket föreslår, där man skall studera om de sjukskrivna kvinnorna verkligen är sjuka. Vi vet ju att de är sjukskrivna, fast de inte är vad vi i försäkringssammanhang menar med sjuka. Det är andra orsaker, dvs. brister i vårt socialförsäkringssystem, som gör att man måste ta till sjukskrivning. Vi vill ha en utredning som studerar vad man kunde göra i stället, vilken del av socialförsäkringen som skall täcka detta behov. Det är skillnaden. Vi vill också att regeringen skall komma tillbaka till riksdagen med förslag. På så sätt kunde man spara litet tid. Vi tror också att man kunde spara pengar, eftersom man då inte behöver utreda så oerhört mycket.
Fru talman! Det finns nämnt i papperen och i remissvaren att man tror att det finns olika orsaker till sjukskrivning. Det har varit olika läkares sätt att bedöma. Det finns olika orsaker till att kvinnor inte klarar detta. Men tror inte Margö Ingvardsson att försäkringskassan i Stockholm och riksförsäkringsverket avslöjar sådant i en utredning av detta slag? Läkaresällskapet har sagt att man inte tror att kvinnorna är sjukare än förut. Socialstyrelsen har också sagt det. Varför skulle då de andra instanserna inte studera detta, när de ändå går igenom fallen?

Fru talman! Jag skulle vilja knyta an till den debatt som har förts om soci 69 alförsäkringstillägg. Denna fråga har tagits upp i en motion av Hans Göran Franck m.fl. Det gäller egentligen jämlikheten i samhället. Enligt den statistik jag har från 1988 fanns det då 522700 personer som hade socialbidrag i 286 200 hushåll. Även om det från 1987 till 1988 skedde någon liten minskning är detta ett stort antal människor. Det är anmärkningsvärt att vi i Sverige har över en halv miljon människor som får socialbidrag då vi har full sysselsättning, för att inte säga överfull sysselsättning. Det är många fler än vad det borde vara. Men det kommer naturligtvis alltid att finnas människor som är i behov av någon form av bidrag, som en sista utväg, när alla andra vägar är stängda. Vi måste dock slå fast att det är alldeles för många som i dag är i behov av detta bidrag. Att vi har så många socialbidragstagare tyder på att fördelningspolitiken inte är vad den borde vara. Man kan naturligtvis invända att detta är ett mönster som går igen i alla utvecklade industristater. Det finns ett övre skikt som klarar sig bra i alla lägen, oavsett högeller lågkonjunkturer. Människor som är rika klarar sig väl. Därunder finns medelklassen, mellanskiktet, den breda allmänheten, som i de flesta länder har haft det ganska bra under många år, även om det här finns inkomstskillnader. I botten finns de som faller under fattigdomsstrecket, de som lever på eller under existensminimum. Dit hör socialbidragstagarna. Socialförsäkringsutskottet anför att många kommuner, vilket också har antytts här, inte ens kommer upp till den rekommenderade norm som socialstyrelsen har fastställt. Det är naturligtvis en klen tröst att den grupp av människor det här gäller procentuellt sett är mycket större i en del andra länder. Men det finns även hos oss starka tendenser åt detta håll. Man kan naturligtvis spekulera över orsakerna till detta. Det finns åtminstone två tydliga orsaker. Den ena är de, framför allt unga, människor som inte kommit in på arbetsmarknaden och därför inte fått de inkomster som grundlägger rätt till sjukförsäkring och arbetslöshetsunderstöd. Den andra orsaken är hyrorna. Det finns stor risk för att de kommer att stiga kraftigt. Det blir därför ytterligare en svår post för låginkomsttagarna. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det är så tyst kring denna grupp av människor. Det är dessa människor som vi ibland brukar kalla för de politiskt fattiga. Det är andra frågor som engagerar politiker, och det är i andra frågor som man gärna går upp i riksdagens talarstol. Men i den här frågan är det anmärkningsvärt tyst. De människor det gäller är inte de politiskt organiserade, och inte heller de som besöker våra möten. Går dessa människor på möten tror jag inte att de yttrar sig så särskilt ofta. Vad säger man om sin egen fattigdom? Dessa människor skriver inte i tidningarna, och vi ser dem inte heller i TV rutan. De tillhör inte heller dem som demonstrerar, och de håller inte heller några tal. Den här frågan har varit uppmärksammad i socialutredningen. Regeringen tillsatte efter förra valet en analysgrupp som kom med ett par betänkanden. Men jag tycker inte att det har tagits några radikala grepp. Antalet socialbidragstagare började öka. Även om antalet nu har legat någorlunda stilla, är det naturligtvis en alldeles för hög nivå. Nu säger utskottet att socialministern skall följa och analysera utvecklingen när det gäller soci — Prot. 1989/90:27 albidragen, och regeringen kommer vid behov att föreslå åtgärder. 16 november 1989 Vi kanske får nöja oss med detta för den här gången, även om jag egentli= Zn gen tycker att det är litet för tamt skrivet. Jag vill fråga Ulla Johansson: Var ligger smärtgränsen? Det är ändå 6-7 procent av landets befolkning som är berörd. Var skall vi lägga gränsen? Skall vi acceptera att det blir ännu fler människor som berörs, kanske 600 000 — 700 000, eller var skall vi dra gränsen? Det är naturligtvis, som det också har sagts, en förnedrande behovsprövning som många av dessa människor blir utsatta för. Vi måste självfallet väcka opinion för och arbeta för ett samhälle där inte en så stor grupp som nu är fallet behöver utsättas för behovsprövning. Jag har inte skrivit någon motion i frågan, men jag kan ändå inte ställa mig bakom reservation 2. I den står följande: ”I avvaktan på denna utredning anser utskottet att ett socialförsäkringstillägg bör införas.” Det skulle vara bra om vi hade råd med det. Jag vill till sist ställa frågan till Ulla Johansson: Var går smärtgränsen?

Fru talman! Jag tror att majoriteten i socialutskottet, de som ställt sig bakom det här betänkandet, anser att smärtgränsen skall ligga så lågt som det över huvud taget är möjligt. Vi skall hjälpas åt att angripa problemen så att inte socialbidragstagarna behöver bli fler. Vi måste se till att de ungdomar som inte har kommit in i arbetslivet, som Torgny Larsson nämnde, får ett arbete. Det finns olika anledningar till att människor är utslagna. Vi har i riksdagen diskuterat droger, alkohol, narkotika och annat som gör att människor slås ut. Vi skall också försöka att se till att människor får en så bra ekonomisk upplysning, budgethjälp m.m. som möjligt. Det finns ingen som vill acceptera att antalet socialbidragstagare skall öka med 6 eller 7 90. Vi vill att antalet skall minska.